Herr talman! Jag tänkte på fru Ekendahls gripande inlägg i vilket hon refererade ett brev från en kommun där en ledamot redovisade, att inget initiativ hade tagits från högerhåll. Enligt min mening är sådana små vittnesbörd onödiga i det här sammanhanget. Jag vill instämma med föregående talare i att debatten att vad vi diskuterar är familjedaghem, och jag menade att fru Hörnlund redan på ett tidigt stadium tog monopol på de initiativen för socialdemokraternas räkning.
Herr talman! Fru Ekendahl beskyllde ju inte centerpartiet för så stora synder, och jag hoppas det var en riktig beskrivning. Hon redovisade emellertid inte behovet i de olika kommunerna. Det är ju detta som är så väsentligt i det här sammanhanget, ty det föreligger behov av olika former av tillsyn i olika slags kommuner. Nu känner vi alla till att det i många kommuner råder nya politiska förhållanden — socialdemokraterna har förlorat majoriteten medan de borgerliga vunnit majoritet. Det skall bli mycket intressant att se hurudan utvecklingen blir i en nära framtid, när nu regeringen och riksdagen efter lång väntan har medverkat till att ge familjedaghemmen generösare och bättre bidragsmöjligheter. Fru Ekendahl kan väl ändå inte förneka att centerpartiet under ett antal år har lagt förslag om förbättrade bidragsregler för just familjedaghem?

Herr talman! Ja, det är riktigt att vi nu diskuterar familjedaghemmen, men om herr Gustafsson i Skellefteå och herr Werner hade lyssnat ordentligt på mig hade de uppfattat att jag sade att jag ville ta tillfället i akt — när vi nu behandlar frågan om barnstugorna — att meddela slutresultatet av den inventering som vi har gjort på socialdemokratiskt håll. Beträffande familjedaghemmen sade jag också att jag till alla delar instämde i vad fru Hörnlund anfört — och herr Gustafsson borde inte sväva i tvivelsmål om vad det innebar! Jag medger gärna att herr Gustafsson i Skellefteå inte har förebrått oss så mycket för att vi inte gjort något på det område vi här diskuterar, men herr Gustafssons partivän fru Nettelbrandt har gjort det desto mera vid alla möjliga tillfällen. Och det var bl.a. det som var anledningen till att vi gjorde vår inventering. Herr Werner tyckte det var rörande att jag inte redovisade att högern tagit några initiativ i detta fall, men jag sade att i fyra av de kommuner jag talade om hade det uppgivits att initiativet var högerns. Det tycker jag är ganska bra, herr Werner, eftersom högern hela tiden har drivit linjen med familjedaghem. Slutligen sade herr Nilsson i Tvärålund att jag inte hade redovisat vilka behov som föreligger i detta fall, men vi vet att i nästan alla kommuner med 10 000 invånare eller därutöver är behoven större än tillgången. Där betyder sålunda de initiativ man tar att det kan bli ett nytt daghem eller ett nytt fritidshem — och det är ingalunda oväsentligt i dessa sammanhang!

Herr talman! Jag vill opponera mig mot vad fru Ekendahl sade när hon redogjorde för den genomförda undersökningen. Först och främst är vi väl eniga om att antalet barndaghemsplatser ute i våra kommuner är otillräckligt. Bristen är tvärtom avsevärd. Därför måste en förbättring komma till stånd. Därvidlag råder ingen oenighet. Sedan kan man fråga om det verkligen är så att vi inom folkpartiet inte har velat vara med om att förbättra förhållandena på detta område ute i kommunerna. Vid besvarandet av den frågan skall man ha klart för sig hur det är ordnat ute i våra kommuner. Vi har nämligen i de flesta kommuner ett samregerande, innebärande att samtliga partier är företrädda i kommunalnämnd och drätselkammare. När man fattar beslut där i någon fråga är det därför inte partigränserna som är avgörande. Det hade varit mera intressant att göra en utredning om huruvida det föreligger större brist i kommuner med borgerlig än i kommuner med socialdemokratisk majoritet. Det tror jag dock inte går att påvisa. Jag vill emellertid inte påstå att förhållandena är bättre i kommuner med borgerligt styre. Våra. kommuner styrs som sagt — och oftast mycket lyckligt! — genom samarbete över partigränserna när det gäller rent kommunala frågor. Vidare sade fru Ekendahl att de borgerliga varit rädda för att höja skatterna i detta sammanhang. Ja, fru Ekendahl, det är inte bara de borgerliga som är rädda för det, utan det är alla ute i kommunerna. Vi som arbetar i det kommunala livet vet nämligen att kommunalskatten drabbar de lägre inkomsttagarna hårdare än statsskatten gör. Frågan om man har modet att höja kommunalskatten, vilken i sin tur drabbar de minst bärkraftiga, är många gånger avgörande för kommunernas investeringar. Med ett hyggligt samarbete mellan stat och kommun och med en rättvis fördelning av kostnaderna tycker jag dock att vi alla skulle kunna verka i samma riktning för att försöka klara denna fråga, som i dag inte är tillfredsställande ordnad. Jag hoppas att fru Ekendahl för sin del inte vill motsätta sig ett samarbete över partigränserna på denna punkt.

Herr talman! Jag blev apostroferad av fru Ekendahl såsom en av dem inom oppositionen, som har angripit regeringen för att ha gjort för litet i denna fråga. Jag har i detta avseende inte sagt ett ord som jag skulle önska ta tillbaka. Eftersom vi befinner oss i riksdagen, är det huvudsakligen riksdagsfrågorna som vi skall diskutera. Jag har den bestämda uppfattningen att det skulle ha varit av en utomordentligt stor betydelse om exempelvis det initiativ, som statsrådet Lindström sent omsider tog på detta område och om de ökningar av statsbidraget som vidtogs för något år sedan, hade gjorts betydligt tidigare. Det har ju ändå visat sig att det både genom denna ökning och genom den drive över hela linjen, som satts in genom de olika samrådsorgan, vilka numera finns inom länen, har varit möjligt att utöka den verksamhet som institutionerna bedriver. Det behövdes dock en kompakt kritik inte bara från oppositionshåll här i riksdagen utan minst lika mycket från — arbetsmarknadsorganisationerna för att detta nödvändiga initiativ skulle tas. I fru Hörnlunds utredning redovisas, om jag minns rätt, att 60 000 förskolebarn i vårt land saknar all form av tillsyn medan föräldrarna är borta i arbete, vilket torde vara en tillräckligt talande siffra på den skriande bristen. För att gå tillbaka till den salva, som fru Ekendahl inte bara i dag utan även tidigare menat sig ha avlevererat genom den s.k. utredningen från det socialdemokratiska partikansliet, skulle jag vilja ställa en fråga, som också flera andra talare nyss har aktualiserat, nämligen vad som är socialdemokratiska initiativ. Herr Gustafsson i Skellefteå tog ett exempel som visar hur oerhört svårt det är att skilja på vad som kommer från det ena eller det andra hållet. Hur har man i denna utredning redovisat de fall, där det t.ex. förekommer en socialdemokratisk majoritet och en socialdemokratisk ordförande i en fullmäktigeförsamling, medan oppositionen har en ordförande i t.ex. barnavårdsnämnden eller daghemsstyrelsen? Vi skulle kunna rada upp en hel mängd sådana fall, där det är ytterligt svårt att i klartext uttala sig om huruvida initiativet har tagits från det ena eller det andra hållet. Dessutom vill jag tillägga att det redan har klarlagts att det finns en hel del fel i den aktuella undersökningen. Det viktigaste är väl emellertid att båda sidor innan en diskussion av detta slag förs får möjlighet att ta del av materialet. Jag hoppas att vi innan vi nästa gång skall föra en diskussion med utgångspunkt från detta material får ta del av undersökningen. Det har tidigare begärts att man skulle få ta del av undersökningen, och jag tycker att det är ett renlighetskrav att vi innan debatten förs vidare närmare får penetrera hur, denna undersökning har gjorts.

Herr talman! Man försöker nu misstänkliggöra vår inventering och menar att det kanhända är fråga om ett folkpartiinitiativ som tagits upp och som sedan redovisats av en socialdemokratisk gruppledare i en stadsfullmäktigeeller kommunalfullmäktigeförsamling: Nej, herr talman, jag upprepar vad jag sagt: Vi har frågat den socialdemo .kratiske gruppledaren i fullmäktige. Det är kanske nu en borgerligt styrd fullmäktigeförsamling, ty siffrorna avser åren 1966 och 1967. Gruppledaren har redovisat att i 89 av. de 115 kommunerna har vårt parti tagit initiativ till en utbyggnad. Vidare upprepar jag att i en "kommun har:' initiativet tagits av FCO, i fyra av högern och i fem av kommunisterna, medan i tre. kommu ner centerpartimotioner har väckts, i en kommun en mittenmotion framlagts och i fem av de 115 kommunerna folkpartiinitiativ tagits.

Lägg märke till att det är utöver de 86 kommuner där initiativet redovisats som socialdemokratiskt.

Men det visar sig dess värre att det inte är på det sättet. "Herr Gustafsson i Skellefteå sade att han hört talas om ett fall där en 'folkpartist väckt motion, varefter förslaget förts till stadskollegiet och sedän redovisats såsom ett socialdemokratiskt initiativ.

Det är alltså ingalunda fråga om att lura riksdagen.
Herr talman! Anledningen till att jag tog upp frågan om när ett initiativ av regeringen borde ha tagits var att man ju inte å ena sidan kan ta sådana initiativ och därmed dokumentera, att det finns möjlighet att göra något från centralt håll och å andra sidan, när frågorna skall diskuteras i riksdagen, hävda att det egentligen rör sig om sådant som skall handläggas på det kommunala planet och att vi skall se efter vad som sker där. Jag tackar för löftet att vi skall få ta del av utredningen. Det är självklart att vi bör få göra det innan vi diskuterar utredningens resultat och lägger dem till grund såsom något slags officiellt material. Materialet är ju inte officiellt, även om det socialdemokratiska partikansliet sammanställt materialet. Endast en sak till beträffande utredningen och dess sanningshalt. Jag har tidigare i denna kammare fått reda på av fru Ekendahl att enligt denna utredning skulle exempelvis i den stad jag kommer från inte ha tagits några initiativ i daghemsfrågan. Jag blev själv anklagad för att inte ha gjort det. Varför har jag inte väckt några förslag i den begränsade frågan rörande daghemmen?

Men kommuner där sådana initiativ tagits, och med envishet ständigt blivit nedvoterade från de socialdemokratiska majoriteternas sida, är alltså i denna utredning inräknade bland de helt negativa på oppositionssidan.

Herr talman! Till punkten 22 i statsutskottets utlåtande nr 5 har fogats två reservationer. Den ena gäller familjerådgivning och den andra föräldrautbildning. Det är enligt min mening två mycket viktiga frågor, som förtjänar stort beaktande. Situationen är för många människor sådan att de är i behov av att ha någon att rådfråga då det gäller familjespörsmål. De behöver någon att vända sig till, som vill hjälpa dem och som under tysthetslöfte lyssnar till vad de har att säga för att sedan göra överväganden.

Detta vet vi, och samhället har gjorts uppmärksamt på den situationen innan samhället självt gjorde några direkta egna insatser. Tidgare fanns det privata familjerådgivningsbyråer, vilka startades och leddes av olika föreningar. År 1962 beslöts att lämna statliga bidrag till landsting och primärkommuner för sådan familjerådgivning som ordnades i dessas regi. Fortfarande bedrivs rådgivning på dessa byråer endast försöksvis. Ett begränsat belopp utgår till läkares och kurators avlöning och till resor och traktamenten när de reser i tjänsten. Det är ingalunda några generöst tilltagna bidrag som utgår: högst 6 000 Det är landsting och respektive kommun som tar initiativ till denna försöksverksamhet som pågår på 19 platser i landet. Kostnaderna härför är beräknade till 200 000 kronor. Vid de rådgivningsbyråer som finns är sammansättningen skiftande. Vid de landstingskommunala byråerna finns i allmänhet en kurator. Man har även möjlighet att anlita läkare. De byråer som är bäst utrustade har tillgång till psykiater, psykolog och kurator samt möjlighet att anlita juridisk expertis. Men de flesta har det inte så ställt, vilket har skilda orsaker; främst har man angivit svårigheterna att få personal. Man kan också säga att förståelsen för behovet skulle kunna vara större. Vi som reserverat oss har den uppfattningen att försöksverksamheten nu pågått så länge att rätt stor erfarenhet har kunnat vinnas. Därför anser vi att tiden borde vara inne att snarast övergå till en permanent verksamhet. När rådgivningsbyråerna startade skedde detta främst i syfte att hjälpa människor som råkat ut för svårigheter i sina äktenskap. Det noterades att skilsmässorna ökade, och det ifrågasattes om det inte kunde vara välbetänkt att bereda makar tillfälle att tala med utbildade rådgivare för att diskutera igenom personliga problem. Behovet av sådan rådgivning kvarstår, och man kan säga att det har ökat. Men erfarenheterna vid dessa byråer har också givit vid handen att det även finns flera personliga problem, om vilka människorna vill tala med bl.a. utbildade läkare och kuratorer. Det kan gälla samarbetsproblem på arbetsplatserna, otrivsel med arbetet, kontaktsvårigheter, ensamhetskänsla och svårigheter att anpassa sig till samhället i den situation vari man befinner sig. När en person som har familj hamnar i en sådan situation inverkar den i hög grad även på familjens förhållanden. Rådgivningsbyråerna har till mycket stor del fått ägna sig åt abortrådgivning. Även om denna rådgivning är en mycket viktig del i verksamheten är väl frågan den om man inte får tänka sig att den bör inta en självständig ställning, skild från den övriga familjerådgivningen. Det är sådana synpunkter som det kan finnas anledning att närmare fundera över och som bör utredas. Utbyggnaden av föräldrautbildningen är också en 'mycket intressant och betydelsefull fråga. Många föräldrar känner sig osäkra och villrådiga i sin fostrargärning, och barnen märker denna osäkerhet och känner otrygghet. Vi är alla överens om att det behövs utbildning för många uppgifter, och vi är säkerligen också överens om att utbildning behövs för dem som skall ha en människovårdande uppgift. Som föräldrar har vi en sådan människovårdande uppgift, men vi saknar i allmänhet utbildning härför. Det klagas ofta över att umgänget mellan föräldrar och barn inte är så förtroendefullt som det borde vara. Många gånger beror detta på att vi. föräldrar numera ställs inför helt nya frågor och har svårt att ge barnen de råd som .de är i behov av.

Under senare ' år har kurser organiserats i spädbarnsvård. Dit har föräldrarna sökt sig, och det vittnar om ett betiov men också om ansvarskänsla. Jag skulle kunna föreställa mig att des+ sa kurser blir inkörsporten till en utbildning även för föräldrar till äldre barn. Det måste vara viktigt att dessa föräldrar kan träffas för att lyssna till föreläsningar av läkare, psykologer och pedagoger ' och ha samtal med dem, men också för att samtala med varand ra. Enligt min mening skulle det vara värdefullt och nyttigt om dylika kurser kunde anordnas ute i kommunerna under enhetlig organisation. Jag tror nämligen att detta många gånger skulle kunna förebygga skador hos såväl barnen som de övriga familjemedlemmarna. Nu är jag för all del inte så stor optimist, att jag tror att detta skulle kunna klara alla de problem och svårigheter som kan uppträda i en familj. Men jag tror att åtskilliga olyckor skulle kunna förhindras och att verkningarna av dem som inträffar skulle kunna mildras. Som jag tidigare sade har jag också den uppfattningen, att osäkerhet skapar en otrygghet som lätt leder till spända förhållanden inom familjen, och då får inte sällan barnen sitta emellan. Föräldrarna försöker inte så sällan liksom döva sin känsla av osäkerhet genom att hänge sig åt ett omfattande uteliv och ha umgänge utanför hemmet. Barnen lämnas ensamma och blir ännu otryggare. Föräldrarna glömmer alltså bort det ansvar de har för barnen, och den harmoni och den avspänning som är önskvärd uteblir. Detta är givetvis en stor fråga, och den är inte lätt att lösa. Det är inte heller lätt att lägga fram ett förslag till plan för utbyggnad och organisation av föräldrautbildningen, så att denna blir så bra som möjligt. Men det förhållandet att detta är en stor, viktig och samtidigt svår fråga bör inte medföra att vi avstår från att göra vårt bästa för att få fram en plan för denna utbildning. - Med detta ber jag att få yrka bifall till reservåtionerna 4 a och b i detta utlåtande.

Herr talman! Som .redan nämnts av herr Mattsson utgår sedan början av 1960-talet statsbidrag till av landstingen försöksvis anordnad familjerådgivning. Det är 19 byråer som får statsbidrag. Dessutom har kommuner, föreningar och andra ordnat familjerådgivning vid byråer som inte får statsbidrag. Dessa byråer är ungefär dubbelt så många som landstingens. Alla är väl eniga om att familjerådgivning fyller en viktig uppgift. I ett modernt samhälle uppkommer samlevnadsproblem av skiftande slag. Många gånger kan dessa lösas och enskilda människor få hjälp av erfarna socialarbetare eller läkare. Av betydelse för verksamhetens utveckling skulle vara, att vi fick en mer fast organisatorisk ram för = familjerådgivningsbyråerna och en reformering av statsbidragsbestämmelserna, så att olika typer av huvudmän skulle kunna få statsbidrag. Försöksverksamheten har nu pågått så länge, att det kan vara tid att dra vissa slutsatser. Statsutskottets majoritet har emellertid, bl.a. med hänvisning till ett par andra utredningar, inte funnit anledning härtill. Den ena av dessa utredningar är abortutredningen, och den behandlar frågan om familjerådgivningen endast ur en speciell aspekt. Den andra utredningen — socialvårdslagstiftningsutredningen — har nyligen påbörjat ett mycket omfattande arbete, som i huvudsak behandlar andra problem än det nu aktuella. Som framhålls i en reservation finns det skäl att nu göra en bedömning av försöksverksamheten och söka få en mer permanent utformning av familjerådgivningen. En sådan bedömning kan också vara ett värdefullt led i de båda andra kommittéernas arbete. Det finns också skäl för en större statlig stimulans än för närvarande av denna verksamhet. Dåvarande medicinalstyrelsen redovisade i juli 1965 en sammanställning och analys av de erfarenheter som vunnits och sade därvid bl.a. att man, för att mera aktivt kunna verka för en snabbare utveckling av familjerådgivningsverksamheten, borde få en extra föredragande för dessa frågor in om styrelsen. Det finns starka skäl för ett sådant krav. I en annan reservation vid denna punkt begärs förslag om en plan för utbyggnad och organisation av föräldrautbildningen. Det är naturligtvis inte så att en föräldrautbildning en gång för alla gör alla till goda föräldrar, men utbildningen kan ändå vara av betydelse för att underlätta uppgiften som förälder och hjälpa många att tidigt uppmärksamma olika problem. Det är därför att beklaga att statsutskottets majoritet nöjer sig med att hänvisa till andra utredningar och till föreläsningsoch studiecirkelverksamhet. Jag såg i en gårdagstidning att Unga örnar vid en uppvaktning inför statsråden Palme och Moberg begärt en statliga familjeutbildning för alla som har med barn och ungdom att göra och begärt att skolöverstyrelsen skulle fastställa kursplaner. Förslaget väckte stark anklang, står det i tidningen, och skall omedelbart föras vidare till skolöverstyrelsen för fortsatt bearbetning. Ja, det förslag som här framställs i motioner och reservation borde också väcka stark anklang; det är ju samma förslag som det Unga örnar för fram i sin skrivelse. Jag utgår ifrån att det inte är bara hos våra utbildningsministrar som kraven i reservationen väcker stark anklang utan att detta också gäller dem som ursprungligen delade majoritetens uppfattning inom statsutskottet. Riksdagen borde därför ställa sig bakom de krav som framförs i reservationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4 a och 4b av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Man kan naturligtvis ha skilda meningar om vad som skall karakteriseras som en verksamhet som har pågått länge. Omdömena därom skiftar naturligtvis, och det är också beroende på vilken verksamhet man avser. Herr Mundebo sade att familjeråd givningen startade i början av 1960 talet och att det nu finns 19 sådana institutioner. Därav får man intrycket att det i början av 1960-talet startades 19 sådana institutioner. Man kan, om man vill formulera saken annorlunda, säga att verksamheten startade under senare delen av första hälften av 1960-talet; det var nämligen 1963 som de första statsbidragen till rådgivningsbyråer beviljades. Detta gäller endast ett fåtal; de flesta beviljades för ett par år sedan. Den erfarenhet som man inom flertalet institutioner kan ha samlat är alltså mycket färsk. Tidpunkterna för beviljande av statsbidrag till de olika rådgivningsbyråerna finns angivna under punkt 22 i utskottsutlåtandet. Men detta är ju sådant som man kan värdera på olika sätt. Jag tror nog att det finns skäl att samla en rätt god erfarenhet av hur sådan här verksamhet bör utformas innan man definitivt bestämmer sig. Den är, som det har sagts, svårfångad och svårbeskrivbar, och därför kan det bara av den anledningen vara skäl att inte nu låta försöksperioden vara slut och begära en slutredovisning för att därefter ta ställning. Den nyligen tillsatta utredningen om den samlade sociallagstiftningen som utskottet hänvisat till i utlåtandet har fått till uppgift att utreda just detta. Det sägs i utredningsdirektiven: »När det gäller den sociala rådgivningsoch upplysningsverksamheten bör särskild uppmärksamhet ägnas familjerådgivningen.» Det är alltså ett klart besked om att denna utredning skall ta upp saken, och då tycker vi att det är skäl i att låta utredningen först göra detta. Vad beträffar föräldrautbildningen eller omskolningen av föräldrar eller vad man nu vill kalla det, är det ett mycket besvärligt kapitel och besvärligare att handskas med än det förra. Motionen och yrkandet där är så opreciserade. Den täcker in praktiskt taget alla de brister som kan finnas hos föräldrar, vilka man skulle eliminera eller i varje fall förminska genom att få föräldrarna utbildade — både blivande, nya och så att säga gamla föräldrar, som kan behöva sådan utbildning för att möta de situationer, som i varje fall enligt min erfarenhet ständigt växlar. Föräldrar står ju gång på gång ganska frågande inför uppgiften hur de skall uppträda. Det gäller här ett oerhört omfattande område, vilket inte heller någon av talarna har förnekat, och utskottet tycker att frågan ligger väl till för att övervägas inom utredningen, Vad jag här förut citerade visar också att det finns tillfälle för utredningen att ta upp frågan. Vidare är det på det sättet, att sådan verksamhet som här är beskriven redan pågår inom den folkbildningsverksamhet som förekommer. Det finns alltså utrymme där för en kursverksamhet, som kan sägas berika föräldrarna i deras umgänge med sina barn. Dessutom skall man inte vara främmande för de kontakter som normalt bör skötas över skolöverstyrelsen och socialstyrelsen för familjer som har speciella problem i umgänget med sina barn. Det finns alltså anledning att vänta på den översyn som skall göras av den alldeles nyss tillsatta utredningen. Detta är bl.a. de skäl som vi inom utskottsmajoriteten har haft för vår ståndpunkt — skäl som naturligtvis reservanterna finner bräckliga men som vi tycker är rejäla och stadiga att stå på, när vi yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Får jag bara göra ett förtydligande, så att herr Bergman och jag åtminstone kan vara ense på en punkt, nämligen i fråga om familjerådgivningens utveckling. Statsbidrag började utgå i början av 1960-talet, och det finns nu, sade jag, 19 byråer. En del av dessa började sin verksamhet, innan de fick bidrag från staten. Det finns alltså vid flera av dessa byråer en erfarenhet att bygga på som går tillbaka till bör jan av 1960-talet. Några av byråerna började för övrigt redan i slutet av 1950-talet en verksamhet i mindre format. Det är alltså tid att göra en bedömning av verksamheten vid dessa byråer, en bedömning som kan vara av värde för bl.a. socialvårdslagstiftningsutredningens arbete. Det är riktigt att familjerådgivningen är en central fråga för denna kommitté, men med det omfattande uppdrag kommittén har kommer det att ta lång tid, innan den blir färdig. Det är därför särskilt önskvärt att vi nu får den bedömning som reservanterna efterlyser, så att den bl.a. kan utgöra ett underlag, när kommittén skall behandla problematiken om familjerådgivningen.

Herr talman! Jag kan helt instämma med herr Mattsson och herr Mundebo, och jag skall bara tillägga några få synpunkter och yrka bifall till reservationerna i ärendet under a) och b). Jag tror också att om den ärade utskottsmajoriteten hade haft litet mera inblick i läget på det fält som här berörs hade reservationerna varit onödiga. Jag tvekar inte att säga att här möter vi en folkets livsfråga, samlevnaden i äktenskapet. Alla svårigheter på samlevnadens område både inom och utom äktenskapet håller på att urholka vårt samhälle. Om vi bara ser på hemskillnaderna, finner vi att de år 1966 drabbade 23 000 äkta makar och 14 000 barn — ett enda statistikår alltså. Man frågar sig hur lång tid som skall behöva förflyta innan något radikalt görs, och det inte bara pågår litet försöksverksamhet med familjerådgivning — mest på enskilt initiativ. Vi har som nämnt haft en försöksverksamhet sedan 1962, men långt dessförinnan har många institutioner ägnat sig åt dessa uppgifter. Det finns alltså redan mycken erfarenhet samlad. Om det inte kommer till stånd ett samlat statligt initiativ, tror jag inte heller att kommunerna får upp ögonen för denna angelägna verksamhet, ty just arten av problematiken gör att den förtiges och fördöljs av både enskilda och samhälle. Och som sagt saken brådskar. Varje äktenskapsmedlare vet att många äktenskapliga bekymmer hade kunnat undvikas, om en rådgivare kommit in i bilden på ett tidigt stadium, men nu är många med sina äktenskapliga besvär i samma situation som patienten med sin brustna blindtarm hos doktorn — väl sent ute. Det finns också som sagt mycken erfarenhet av rådgivningsarbete, inte bara inom de kommunala institutioner som får statsbidrag utan också från kyrklig och annan enskild verksamhet. Om reservationen 4 b som berör föräldraundervisningen vill jag också gärna säga ett par ord, eftersom jag har fått vara med om att bedriva sådan verksamhet i Malmö i studieförbundsregi. Undervisning i föräldrakunskap är verkligen angelägen, och vi har från högerhåll för några år sedan i motion framfört tanken, att man redan i grundskolan på ett samlat sätt skulle undervisa i dessa frågor. Inom skolöverstyrelsen lär också något sådant förberedas. Det är emellertid mycket viktigt, att det ute på fältet kommer till stånd en sådan kursverksamhet, och inte bara på enskilt initiativ. Vi här i Sverige som berömmer oss av att på många väsentliga områden ha världens bästa utbildning, eller i varje fall världens längsta, saknar fortfarande en utbildning för den uppgift som tvivelsutan är den mest väsentliga, den svåraste och mest ansvarsfyllda. Vilken uppgift skulle kunna vara mer väsentlig än den att skapa människor. Och människor skapar man inte, mina damer och herrar, på en lördagskväll. Det tar som bekant 16 år att skapa en människa. Dessa väsentligheter måste vi gripa oss an, och skulle det kosta pengar vet vi, att den förebyggande verksamheten alltid är den billigaste av alla allmänna insatser. Visserligen kan man aldrig redovisa resultaten i kronor och ören, ty hälsan tiger still också i detta sammanhang. Men bortsett från det egenvärde som lyckliga hem representerar förstår var och en vad harmoniska och lyckliga människor på våra arbetsplatser betyder.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
Herr talman! Det är mycket stora värden som står på spel när det gäller svårigheter i familjegemenskapen, och därför är det inte till fyllest med de tillfälliga punktinsatser som nu görs. Man måste samtidigt konstatera bristande intresse från samhällets sida när det gäller positiva åtgärder för att lära människor samlevnadens svåra konst. De värden som då står på spel raseras många gånger alldeles i onödan. Detta är naturligvis främst fallet beträffande enskilda människor, men det gäller också samhället, dess utveckling och välfärd. Det är kanske framför allt två, i viss mån nya omständigheter som bör komma med i bilden. Den ena är att så många äktenskap ingås av kontrahenter under myndighetsåldern. Den andra är, egendomligt nog, den höga ekonomiska standard som även mycket unga människor når, människor som inte i takt med framstegen på det ekonomiska området har utvecklats i sin förmåga att begränsa utgifterna, när detta är nödvändigt. Med nu rådande sociala förhållanden innebär det otvivelaktigt en uppoffring att bilda hem och familj. En sådan uppoffring är mer än många människor klarar, därför att de inte tillräckligt grundligt har fått lära sig gemenskapens förutsättningar och villkor och därför inte vet att gemenskapen är värd även stora personliga uppoffringar. Ju yngre de människor är som bildar hem, desto nödvändigare är det med ökad och snabbt insatt familjerådgivning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de vid denna punkt fogade reservationerna.

Herr talman! Jag vill säga några få ord om en av mig väckt motion, som behandlats under denna punkt och som syftar till att man skall försöka stimulera sjukvårdshuvudmännen att i snabbare takt än som hittills skett genomföra en allmän gynekologisk hälsokontroll. Med anledning av motionen uttalar utskottet, att man uppdragit åt socialstyrelsen att göra en kartläggning av företagna och planerade hälsoundersökningar och att när denna kartläggning är genomförd styrelsen skall kunna företa en allsidig utredning om hälsoundersökningar såsom underlag för ett ställningstagande. Jag kan bara konstatera, herr talman, att utskottets skrivning såvitt jag förstår är ägnad att ytterligare fördröja denna fråga. Det finns anledning att erinra om att dåvarande medicinalstyrelsen på ett som jag tycker mycket förtjänstfullt sätt redan sommaren 1965 presenterade ett klart underlag för hur gynekologiska hälsokontroller skulle kunna genomföras i landstingskommunerna och i de landstingsfria städerna. Problemet är nu helt enkelt att få till stånd beslut i de olika instanserna om att låta utföra sådana. Medicinalstyrelsen hade föreslagit att den första etappen skulle påbörjas i början av år 1967. När man nu ser hur arbetet fortskridit kan man konstatera att den tidsplan som medicinalstyrelsen hade fastlagt inte har följts. Jag har med min motion endast velat ge uttryck åt uppfattningen att det kan finnas anledning för riksdagen att inte helt överlåta åt sjukvårdshuvudmännen att bedöma denna fråga, utan riksdagen bör ge uttryck åt uppfattningen att frågan är angelägen. Det gäller en fråga där de tekniska problemen är lösta och där vi endast väntar på beslut från sjukvårdshuvudmännen. Jag har emellertid inget yrkande utan hyser förhoppningen att socialstyrelsen skall försöka aktivisera sjukvårdshuvudmännen på denna punkt.

Herr talman! Under denna punkt behandlas en fyrpartimotion vari föreslås att en flygambulans skall placeras i simrishamnsområdet. Motionen är betingad av de svårigheter man gång efter annan haft vid sjukdomsfall i dessa bygder. Särskilt kännbart gjorde sig frånvaron av en flygambulans gällande vid den svåra snöstormen den 11 januari i år, då man tvenne gånger fick tillkalla marinhelikopter från Göteborg via Stockholm. Marinhelikoptern trädde hjälpande emellan, men detta skedde först sedan befintlig ambulanspersonal under tolv timmar fört en förtvivlad kamp för att rädda en dödssjuk barnaföderska. Genom den befintliga landsvägsambulansorganisationen kunde ingenting uträttas, och inte heller arméns terränggående ambulanser kunde ta sig fram till den aktuella platsen. Att det är en stor brist att hela skåneområdet saknar helikopterambulans kom då klart till synes. Utskottet skriver rörande den förordade placeringen av en flygambulans i simrishamnsområdet: »En sådan permanent placering skulle enligt utskottets mening inte vara ekonomiskt försvarbar. Då det enligt vad utskottet erfarit finns möjligheter att i avsevärd utsträckning få hjälp genom militär helikopter som finns placerad i närheten är någon riksdagens åtgärd inte erforderlig.» Jag ställer mig något undrande inför påståendet att militär helikopter finns placerad i närheten, då mig veterligt någon militär helikopter inte finns stationerad närmare än i Kallinge. Det blir därför fråga om stora avstånd ifall hela Skåne skall betjänas av denna helikopter. Och beträffande vad som är ekonomiskt försvarbart vill jag framhålla att man ju inte alltid kan se till kostnaderna när det gäller att lindra nöd och rädda människoliv. Med utgångspunkt från utskottets skrivsätt förmodar jag emellertid att man har frågan under uppsikt och att man tillsammans med länsmyndigheterna kan nå fram till en lycklig lösning av problemet. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande under denna punkt återges ett uttalande av socialstyrelsen, som jag kan instämma i. Ungdomsvårdsskoleorganisationens kvantitativa kapacitet räcker för att fylla nu föreliggande behov, säger styrelsen. Det torde vara riktigt. Som bekant har det inte tidigare förhållit sig på det sättet. Väntetiderna har varit långa också på detta område. Men nu minskar antalet inom ungdomsvårdsskolorna vårdade elever. Det är nu cirka 850 mot 1 000 för tre, fyra år sedan. Skälet härtill är främst att vård utom skola fått en allt större betydelse. Platsantalet vid ungdomsvårdsskolorna tycks alltså räcka för närvarande. Så långt är allt gott och väl. Socialstyrelsen konstaterar emellertid också, och det framgår inte lika tydligt av statsutskottets utlåtande, att ungdomsvårdsskolornas vårdkapacitet ur kvalitativ synpunkt är otillfredsställande. Det behövs i första hand mer vårdoch tillsynspersonal. Problemen har blivit alltmer framträdande i och med att inslaget av ungdomar med allvarliga psykiska störningar och av alkoholoch läkemedelsmissbrukare har ökat kraftigt. Skolorna måste i dag ta hand om många ungdomar med svåra psykiska störningar. Om ungdomsvårdsskolorna skall kunna fylla sin uppgift behöver de därför mer välutbildad personal än de nu har. Den nuvarande återhållsamheten i detta avseende medför dels att den personal som nu finns förslits, dels att de vårdade inte får den vård och tillsyn de behöver. Det är alltså en föga lämplig form av återhållsamhet. Vi reservanter har också begärt personalförstärkningar på flera områden. Det gäller psykologisk expertis, i första hand vid två skolor, där den nuvarande insatsen är otillräcklig. Det gäller vidare förstärkning av den medicinska vårdpersonalen, dels ett par heltidstjänster och dels ett par halvtidstjänster som översköterska. Det gäller 15 tjänster som vårdoch tillsynspersonal, 7 tjänster som kontorspersonal och 9 tjänster som fritidsassistent. Dessa yrkanden bygger på socialstyrelsens petita, väl motiverade mot bakgrund av det nuvarande läget inom ungdomsvårdsskolorna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna vid punkten 38, alltså reservationerna 5 a, b, c och d. Detta gäller för reservationen 3 c under förutsättning av bifall till reservationen 5 a och för reservationen 5 d under förutsättning av bifall till reservationerna 3 a och b.
Herr talman! Jag kan i stort sett helt instämma i de motiverande synpunkter som herr Mundebo anlagt på denna fråga. Jag har egentligen begärt ordet för att ytterligare bekräfta en viss sak. Det är inte länge sedan vi talade om andra besvärliga vårdformer där det med hänsyn till tillgången på personal och materiella resurser är mycket svårt för samhället att gestalta den adekvata vården. Jag tänker på fångvården, där man kan konstatera precis samma företeelser som när det gäller ungdomsvårdsskolorna. Detta gör att det blir svårt att tillgodose vårdbehovet. Socialstyrelsen stryker starkt under att ungdomsvårdsskolorna tvingas ta hand om ungdomar med svåra psykiska störningar, för vilkas behandling mentalsjukhusen förklarat sig sakna resur ser. Ungdomar med måttliga anpassningsstörningar, som tidigare i stor utsträckning utgjorde ungdomsvårdsskolans klientel, återfinns inte längre där utan inom andra, betydligt lättare vårdformer i kommunal eller landstingskommunal regi. De stora förändringarna i klientelets struktur är alltså ett faktum, som gör det nödvändigt att bygga ut den psykologiska och psykiatriska vården. Vad som därvid är väsentligt är just att enheterna balanserar varandra. Det räcker inte med att få en psykiater som biträdande överläkare. Skall han kunna fullgöra sin uppgift på ett effektivt sätt, behöver han psykologer vid sin sida. Utskottet anför att medel ställs till förfogande för anlitande av experter vid dessa skolor under 60—065 timmar i månaden, men detta är inte tillräckligt. Överläkarens funktion blir nämligen inte så effektiv som den kunde vara, om verksamheten inte följs upp av en tjänsteman med psykologens kvalifikationer. Den andra synpunkten som herr Mundebo förde fram kan jag inte biträda. Jag anser att problemet är viktigt, men i dagens läge bedömer jag psykologfrågan som viktigare. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 5a vid moment 1 och — som en följd härav — också till reservationen 5c vid moment 3, båda med herr Virgin som första namn.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
Herr talman! Hur mycket vi skall satsa på detta område är ett ständigt återkommande avvägningsproblem. Kungl. Maj:t har föreslagit vissa personalökningar, och man kan naturligtvis ha starkt delade meningar om huruvida det behövs mer eller ej. Trots att det alltså här rör sig om en avvägning med utgångspunkt i de resurser som vi anser oss ha tillgängliga att fördela, är ungdomsvårdsskoleverksamhe ten — såsom herr Mundebo noterade — kvantitativt väl tillgodosedd. Dess kvalitet är nu föremål för en mycket omfattande utredning, och provverksamhet pågår på en del institutioner. Detta finns redovisat på s. 177—179 i bilaga 7 till statsverkspropositionen, som omfattar socialdepartementets huvudtitel. Jag skall inte ta upp tiden med att citera denna redovisning; den intresserade kan ta del av den, och jag är på det klara med att de som talat i ärendet studerat den. Denna verksamhet inverkar även på personalsidan, därest man kan finna vårdmetoder som blir arbetskraftsbesparande och därmed möjliggör en insats av annat slag än dagens. Det är ju inte alldeles uteslutet att förändringar i vårdarbetet kan få den effekten. Här har argumenterats för den medicinska sidan av verksamheten vid ungdomsvårdsskolorna, och det är nästan livsfarligt att ens antyda att man är Jlitet skeptisk mot den. Det kan man emellertid bli, eftersom den sociala anpassningen är det stora problem som ungdomsvårdsskolorna har att brottas med. Den medicinska insatsen är bara ett hjälpmedel vid sidan om i arbetet på att skapa social anpassning. Naturligtvis skall de unga befinna sig i gott hälsoskick fysiskt och psykiskt, men jag tror ändå att det vore klokt att inte låta detta krav vara helt dominerande på ett område där bristerna är så stora som de är här. Det vore värdefullt om man försökte balansera den värderingen. Vi kanske också kan få vissa synpunkter på detta när det rätt mångskiftande utredningsarbete är slutfört som pågår för närvarande. Även andra personalbehov omfattas av utredningsarbetet. Det gäller överförandet av en rad kamerala arbetsuppgifter från institutionerna till mer centrala myndigheter för att därigenom lätta arbetsbördan för personalen på institutionerna. Jag tycker alltså inte att bilden är fullt så mörk som man lätt kan få ett intryck av när man läser reservationen. Reservanterna har dessutom själva upptäckt att det är bättre ställt än vad man först trodde då motionerna skrevs. Beträffande psykologtjänsterna har man i stort sett tagit tillbaka kraven i motionerna, och även om man i fräga om två anstalter vidhåller att tjänsterna bör inrättas, så får väl detta ses mera som en ändring av anställningsformen än en fråga om mer resurser. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det pågår förvisso en utveckling på vårdsidan liksom även vissa utredningar beträffande utnyttjandet av personalen inom ungdomsvårdsskolorna. Men det pågår också en väsentlig förändring av elevstrukturen som skärper kraven på väl utbildad personal. Samtidigt förkortas arbetstiden, vilket ökar behovet av personal. Den förstärkning som förordas i reservationen kommer därför att väl behövas. Det förhåller sig ingalunda så, att vi som nu har reserverat oss har upptäckt att läget har förbättrats från januari till mars. De krav som fördes fram i vår motion är lika väl motiverade nu; anledningen till att vi på denna enda punkt, d.v.s. beträffande psykologtjänster, har frånträtt våra krav, är svårigheterna att i dagens läge rekrytera utbildade psykologer till ungdomsvårdsskoleorganisationen. Behovet av en förstärkning är fortfarande lika väl motiverat.

Herr talman! Yrkandet i motion II: 582 börjar nu bli något av en följetong här i kammaren. År efter år har vi sökt få en uppräkning av anslaget till undervisning och upplysning på arhbetarskyddets område, ett anslag på 100 000 kronor som varit oförändrat under alltför många år. Tidigare har detta anslag redovisats som en särskild post men från och med budgetåret 1968/69 beräknas det under en särskild anslagspost i arbetarskyddsstyrelsens omkostnadsstat. Denna förändring medför inte mer pengar. Utskottet säger att medelsberäkningen för denna post också i år tagits upp till oförändrat 100 000 kronor.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionerna 1: 463 och II: 582.

Herr talman! Med en enda rad i utskottsutlåtandet, på vilken man hänvisar till statsutskottets yttrande förra året, avstyrks motionerna I:586 och 11: 732, vari yrkats att yrkesinspektionen skall få av inspektionen begärda tjänster. Om jag var lika nonchalant mot yrkesinspektionen skulle jag kunna nöja mig med att med hänvisning till mitt utförliga anförande förra året yrka bifall till motionerna, som i år betyder en uppräkning av anslaget med 119 000 kronor. Men eftersom väl ingen riktigt minns vad som sades i kammaren förra året och det dessutom har tillkommit nya argument för ett bifall till motionerna måste jag något utveckla frågan. Hela arbetarskyddsverksamheten står inför en expansion, och det är därför inte försvarligt att inte låta yrkesinspektionen få de tjänster den så välmotiverat har begärt. Det rör sig om ett belopp som egentligen är en struntsumma, om det ställs i relation till den stora betydelse som en tillfredsställande yrkesinspektion har för så många parter. I sin petitaskrivelse framhåller yrkesinspektionen att inspektionsintervallen — d.v.s. den genomsnittliga tiden mellan två på varandra följande inspektioner vid ett och samma registrerade arbetsställe — tenderar att bli längre trots att antalet registrerade arbetsställen minskat. Ett intervall på nära tre år är i högsta grad otillfredsställande, särskilt mot bakgrunden av att produktionen på grund av yrkesskadorna årligen förlorar en arbetskvantitet motsvarande cirka 35 000 årsarbetare. De personliga tragedier och följdverkningar som dessa skador får kan inte beräknas. Härtill kommer ytterligare en sak. I maj, förra året träffades en överenskommelse mellan SAF och LO om riktlinjer för företagshälsovård, om utbyggnad av arbetarskyddsnämnden och om nya allmänna regler för den lokala arbetarskyddsverksamheten. Den utbyggnad av företagens arbetarskyddsverksamhet, som kan väntas bli följden av dessa riktlinjer, kommer erfarenhetsmässigt att öka trycket på yrkesinspektionen genom intensivare kontakter och informationer. Sedan ytterligare en sak. Från och med den 1 januari i år har yrkesinspek tionen i uppdrag att övervaka de särskilda föreskrifterna i vägtrafikförordningen om arbetstid för vägtrafiken. För detta har man fått en förstärkning av personalen med 135 förste distriktsingenjörstjänster. Givetvis kan man ännu inte överblicka omfattningen av dessa nya arbetsuppgifter, men jag vill erinra om att körkortsutredningen ansåg att behovet skulle uppgå till 40 inspektörer. Denna nva tillsyn kommer därför uppenbarligen att medföra en belastning på distrikten bl.a. med avseende på yrkesinspektörernas arbetsledning. Yrkesinspektionen anser det vidare nödvändigt att intensifiera de vyrkeshygieniska uppgifterna och att få utrymme för mer inspektionsverksamhet med däri ingående rådgivningsverksamhet. Herr talman! Det är säkert inte för ro skull som man på fackligt håll gett uttryck för en allt starkare opinion för en bättre arbetarskyddsverksamhet. Jag vill bara hänvisa till att den senaste LO kongressen med skärpa hävdade, att arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen borde ges sådana resurser, att dessa med hänsyn till risksituationen bättre än vad som sker kunde fullgöra sina arbetsuppgifter. Nu framhåller ykesinspektionen, som bättre än andra känner läget, att det inte är möjligt att uppnå de mål som är önskvärda utan en personalförstärkning. Så mycket mer skall jag inte säga. Jag skall endast tillägga att dessa tjänster inte kan jämställas med vilka tjänster som helst. Utgifterna för dessa kommer vi att få tillbaka mångfalt när vi därmed kan hjälpa till att åstadkomma ett effektivare arbetarskydd. Jag vet att utskottets talesman liksom förra året kommer att säga att man måste göra avvägningar och att man, särskilt med hänsyn till det ekonomiska läget, inte kan tillgodose myndigheternas alla önskemål. Detta kan jag ibland 3+— Andra kammarens protokoll 1968 väl förstå, men jag kan inte göra det i detta fall. Att man vill spara på en post som denna har jag ingen som helst förståelse för. De som yrkar avslag på de önskade tjänsterna tar på sig ett mycket stort ansvar för följderna härav. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I:586 och IT: 732;
Herr talman! Jag är ledsen att jag måste göra fru Ryding besviken. Min avsikt var inte alls att köra fram det argumentet; det står mig nästan upp i halsen efter dessa timmars argumenterande om femte huvudtiteln där det får användas rätt flitigt. Jag tänkte i stället tala om för fru Ryding, att hon haft rätt stor framgång med sitt motionerande i detta ärende som utan tvekan varit sakligt underbyggt. Såvitt jag kan begripa har förra årets motion i denna fråga, som egendomligt nog upptog samma antal tjänster som årets motion, blivit bifallen genom Kungl. Maj:ts förslag i år. Förra året motionerades nämligen om de tjänster som Kungl. Maj:t nu föreslagit. I år motionerar fru Ryding om ytterligare sex tjänster därutöver, och det är väl tänkbart att de beviljas nästa år — vad vet jag? Det är väl inte alltid man så snabbt blir bönhörd. Detta snabba bönhörande sammanhänger naturligtvis med att Kungl. Maj:t gjort samma bedömning som motionärerna. Men vi har — för att nu göra fru Ryding lycklig och glad — vid vår avvägning funnit att vi inte kan öka antalet tjänster snabbare, men fru Ryding bör ju inte förtröttas.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

Herr talman! Jag kan upplysa om att yrkesinspektionen inte fått alla de tjänster den begärt. Den fick inte i år alla de tjänster som vi motionerade om förra året utan bara en del av dem. Men kanske jag får tolka herr Bergmans uttalande så, att han nästa år kommer att tillstyrka det antal tjänster vi begär i vår motion i år. I så fall går det ju rätt så snabbt. Kunde han utlova något sådant skulle jag bli verkligt lycklig och glad.

Herr talman! Den del av statsverkspropositionen som vi nu skall behandla gäller investeringarna för vissa av kommunikationsverken. I samtliga berörda punkter har utskottet tillstyrkt regeringens förslag beträffande investeringsanslagens storlek. Då det gäller motiveringarna finns däremot delade meningar på ett par punkter. Dessa delade meningar kan sägas bero på vissa effekter av 1963 års trafikpolitiska beslut som på många håll åstadkommit oro bland medborgarna. 1963 års trafikpolitiska beslut, som föregicks av ett omfattande utredningsarbete, innebar att varje trafikgren i princip skulle bära sina kostnader och att konkurrensbegränsande regleringar skulle avvecklas. Den slutliga effekten skulle bli att till billigaste kostnad trygga en tillfredsställande transportförsörjning. I denna politik är självfallet inbyggd en risk för konflikt mellan de uppställda metoderna och den slutliga effekten av dem. När varje trafikgren skall bära sina kostnader och de konkurrensbegränsande elementen är undanröjda är det en företagsekonomisk nödvändighet för varje trafikgren att från sin verksamhet föra undan de delar som inte bär sin del av de sammanlagda kostnaderna för verksamheten. När varje trafikgren resonerar så och måste resonera så utifrån den uppsatta målsättningen, är det lika klart att den tillfredsställande transportförsörjningen kan komma i kläm. Att denna konfliktrisk skulle kunna uppstå förutsågs på visst sätt av riksdagen, då trafikpolitiken lades fast. Man beslöt som bekant att statens järnvägar skulle få viss ersättning för att uppehålla trafik på s.k. olönsamma bandelar. Denna princip fullföljes alltfort och måste säkerligen uppehållas lång tid framöver. Under den senaste tiden har det uppstått stor oro med anledning av aviserade kraftiga inskränkningar i järnvägstrafiken med som mest påtaglig effekt att ett stort antal järnvägsanstalter avses skola tagas ur funktion. För närvarande uppgår antalet järnvägsanstalter, ett begrepp som inrymmer stationer, hållplatser och lastplatser, till cirka 2 500, av vilka 1100 är bemannade. I SJ:s planer ingår att efter år 1975 skall finnas kvar 200—300 bemannade järnvägsanstalter — det kommer i huvudsak att bli i städer och större tätorter — och att det därutöver skall finnas 400—500 obemannade lastplatser för vagnslastgods. Dessa propåer har självfallet väckt stor irritation ute i landet. Man anser sig ha krav på rimlig transporiförsörjning och fruktar att möjligheterna att få detta krav uppfyllt nu blir starkt beskurna. Även utskottsrepresentanterna från regeringspartiet har känt dessa kalla fläktar utifrån landet strömma mot sig. Det har lett till att utskottet i allra största enighet uttalat oro inför denna utveckling. Från vårt håll har vi hävdat att nedläggningar av järnvägsanstalter i enlighet :med de aviserade planerna inte borde få ske utan att riksdagen först fick ta ställning till desamma. Det är ju nämligen nu så, att denna nedläggningspolitik helt handhaves av SJ i enlighet med dess instruktion. Det ligger naturligtvis något märkligt i nuvarande ordning som innebär att, då en s.k. olönsam järnväg skall läggas ned, detta föregås av en omfattande process med kontakter åt olika håll och slutligt ståndpunktstagande av Kungl. Maj:t. Men då det gäller att lägga ned tre fjärdedelar av hela stationsbeståndet så skulle detta kunna ske närmast såsom en ämbetsverksåtgärd. Utskottet har inte velat rekommendera att föreskriva samma byråkratiska ordning vid stationsnedläggningar som vid nedläggning av trafiksvaga bandelar. Inte heller har man ansett det praktiskt möjligt att låta dessa nedläggningsärenden bli föremål för riksdagens prövning. Man har i stället rekommenderat Kungl. Maj:t att överväga, huruvida inte den nu utgående ersättningen till SJ för drift av olönsamma järnvägar bör utsträckas till att gälla även sådana olönsamma järnvägsstationer som Kungl. Maj:t efter framställning från berörda kommuner finner böra bibehållas. Nu är det bara att hoppas att Kungl. Maj:t verkligen läser de här raderna på rätt sätt, vilket, eftersom det är en enig avdelning och ett enigt utskott innebär, att man förväntar sig att de inte bara skall läsas utan att det också skall handlas i enlighet med dessa uttalanden. Då blir detta självfallet en positiv lösning. Man får sedan hoppas att redovisningen av olönsamheten vid de aktuella stationerna verkligen kan kontrolleras av kommunerna, vilket är ytterst viktigt, och att man inte belastar de aktuella järnvägsstationerna med kostnader som egentligen inte hör till deras järnvägsdel. Det är också nödvändigt tillse att tågföringen blir sådan, att de stationer som man skall försöka hålla liv i också kommer till användning. Det finns ju ingen anledning att upprätthålla stationer om tågföringen läggs så att inga tåg stannar vid dem. Vissa tendenser i den annonserade nya resandetågplanen är för oss alla värda att observera. Även om järnvägsfrågorna sålunda upptagit motionärernas och utskottets intresse är det klart, att dessa frågor endast utgör en detalj i problemet om en tillfredsställande transportförsörjning. Vi har hävdat i motioner, och fullföljer det i en reservation, att överblicken och samordningen av arbetet med den regionala transportförsörjningen inte är tillfredsställande. Vi har bara delvis löst frågan om den tillfredsställande = transportförsörjningen, om vi har snabbgående tåg mellan ett fåtal större orter i landet och dessutom kompletterar detta med ett ännu mer snabbgående flyg, ofta mellan samma orter. Det är alldeles klart att transportförsörjningsfrågan gäller hela landet och att problemet är hela folkets. Vi kommer att under överskådlig tid ha behov av kollektiva transportmedel, inte bara i tätbebyggelsen utan också i glesbygden. Visserligen kan man förutspå allt större biltäthet, men för stora grupper medborgare blir detta transportmedel av olika skäl inte tillgängligt. Det måste då vara samhällets skyldighet att träda in och garantera medborgarna transport till rimlig kostnad. Att döma av vissa regeringsuttalanden har regeringen blickarna riktade mot kommuners och andra regionala organs ansvar i detta hänseende. Vi menar emellertid att denna fråga måste hållas samman centralt med samarbete i regionerna. Upprättar man regionala transportförsörjningsplaner, vilket sporadiskt pågår här och var, gäller det att fylla dessa planer med trafik. Ofta är denna trafik inte i och för sig lönsam och måste alltså subventioneras med den trafikpolitiska målsättningen som motivation. Statens understöd till denna trafik är dels den s.k. kollektivbiljetten till SJ och dels understödet till de busslinjer som trafikerar områden med svag beläggning. Beslut i dessa hänseenden måste fattas av riksdagen, och det är då konsekvent att det utredningsarbete som föregår en större aktivitet på detta område utförs och hålls samman av statsmakterna. Vidare måste upprättade regionala trafikplaner ha en sådan struktur, att regionens kontakt med omvärlden finns med i bilden. Någon sådan sammanfattande syn på det samlade kommunikationssystemet kan inte regionala och lokala utredningar ensamma <åstadkomma. Vårt krav på en utredning i detta ämne har utskottet avvisat med diverse uppräkningar av vad som pågår. Utskottet hänvisar bl.a. till ett s.k. modellförsök i Norrland. Till det vill jag säga att ett sådant modellförsök antagligen kan ha sitt värde men att det knappast kan vara möjligt att översätta resultatet av det försöket till andra delar av landet. Denna fråga gäller ju inte endast utpräglade glesbygder. Det finns kommunikationsproblem även inom relativt befolkningsrika områden, där det har inträtt betydande försämringar i trafikservicen. Utskottsmajoriteten hänvisar till att Kungl. Maj:t säkerligen har sin uppmärksamhet riktad på detta problem, men trafikfrågorna har sådan räckvidd och betydelse, att de bör studeras även av människor som inte har sin dagliga gärning i kanslihuset. Med all aktning för personerna i kanslihuset vill jag påstå att den fråga det här gäller säkerligen blir mera allsidigt belyst om de s.k. experterna blandas upp med människor som bättre känner var skon klämmer. Sammanfattningsvis vill jag hävda, alt en allsidig utredning snarast bör tillsättas för att samordna arbetet med upprättande av regionala transportförsörjningsplaner och med uppgift att framlägga förslag om hur insatserna från samhällets sida skall utformas för att den trafikpolitiska målsättningen om en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar skall kunna uppfyllas. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen b av herr Ivar Johansson m.fl.

Herr talman! »Den 12 maj 1968 har SJ sitt årliga tidtabellskifte. I år blir ändringarna mer omfattande än vanligt. Bakom ligger ett flerårigt arbete, i berörda delar i samarbete SJ-—postverket med bl.a. analyser av resande strömmarna, biljettförsäljningen, marknaden och befolkningsutvecklingen som grund.» Så börjar den skrift som SJ givit ut för att orientera om hur sommartidtabellen kommer att se ut. I den skriften har man i tre punkter angivit vilka ändringar som kommer att göras. Den första är att man avser att åstadkomma en ökad expresstågskörning. Samtidigt ökar också antalet små snälltåg på medellånga avstånd. I den andra punkten upptar man dirigering av fjärrtåg genom de tätast bebyggda områdena, t.ex. Mälardalen — som ju inte har varit särskilt välförsörjd tidigare. Den tredje punkten gäller differentiering av transportuppgifterna.

Det där om enstaka försämringar är faktiskt inga överord. Det är tvärtom ett understatement. Som framgick av herr Gustafssons i Kårby anförande har man heller inte uppfattat det som överord. I själva verket har det avgivits 15 motioner och motionspar beträffande trafikpolitiken, vilka utskottet har behandlat i samband med statens järnvägars anslagsbehov. Redan 1965 presenterade SJ sitt förslag om ny resandetågplan.' Den avslöjades tydligen av en tillfällighet litet för tidigt av en tjänsteman i SJ, och nyheten om att det skulle dras in 800 av 1200 stationer kom därför ut litet tidigare än beräknat. Det började också 1966—1967 att uppstå oro i landet. När sedan allmänheten och även riks stationsindragningar den ena efter den andra förstår man den ström av motioner som blev följden. Avsikten är nu att dessa indragningar skall ske i större utsträckning i år än tidigare, och den fördelning av beslutsfattandet som härvid tillämpas har jag mycket bestämt gått emot i utskottet. Detta framgår av den reservation som herr Gustafsson i Skellefteå och jag står för. Departementschefen har uttalat att nedläggningar av järnvägslinjer eler delar av sådana föregås av mycket noggranna förberedelser, av kontakter med kommuner, med länsorgan, med allmänheten och med näringslivsorganisationer och endast genomförs efter beslut av Kungl. Maj:t. Beslut om nedläggning av enskilda stationer fattas däremot av SJ liksom även beslut om indragning av tåg, och det är detta avsnitt som belysts i min och herr Gustafssons reservation. Jag skall i fortsättningen ta upp vad årets stora förändring i tågföringen innebär. SJ beräknar att den ungefärliga minskningen i antalet tågkilometer sommartid blir 14 procent och under vintertid 11 procent. Antalet vägbusskilometer beräknas öka med 3 procent medan antalet tidtabellstimmar för tåg förutsätts minska med 20—25 procent, alltså med upp till en fjärdedel av vad som nu förekommer. Minskningen inträder dock inte jämnt över hela året, utan denna höga siffra hänför sig främst till veckosluten, varvid många tåg kommer att indras. Antalet vagnkilometer ökar för fjärrtåg men minskar med 4 procent för lokdragna tåg i Övrigt. Antalet vagnkilometer för rälsbussarna minskar med 35 procent, vilket är en ganska avsevärd reducering. Dessa förändringar skapar, vilket också framgår av statsverkspropositionen, problem även för SJ. Det uppstår bl.a. postföringssvårigheter som ännu inte har lösts. Posten har i stor ut fikmedel. Det framgår också av statsverkspropositionen beträffande postverkets investeringar, att postens vagnpark måste ökas med 25 fordon och att 125 gamla fordon måste ersättas. Postverket har beräknat en investeringskostnad av 7 miljoner kronor, och departementschefen har anvisat 6,5 miljoner kronor för detta ändamål. För SJ uppstår en intäktsminskning på 5—10 miljoner av de 45 miljoner kronor som posten nu ger. SJ redovisar vidare en viss beräknad intäktsökning av biltransporter, men man är osäker om hur stor den kan bli. Trenden för de närmaste åren förefaller ligga på en procents minskning av persontransportarbetet per år fram till mitten av 1970-talet. Detta har naturligtvis vållat problem för SJ. Man har genomfört rationaliseringsinsatser av olika slag. Under första hälften av 1960-talet, fram till 1965, minskade antalet anställda med 1 800 per år, och man beräknar för perioden fram till 1972/73 en fortsatt minskning med 1200 personer per år. Man har tillämpat rekryteringsstopp sedan 1967, dock med undantag för specialisttjänster o. d. SJ brottas alltså med ekonomiska problem av olika slag, som man även möter med nedläggning av hela järnvägslinjer eller delar av sådana — det scnare är numera inte så vanligt — men framför allt med indragning av stationer och av personal. Man har vidare laborerat med taxehöjningar. Genom 1963 års trafikpolitiska beslut har man möjlighet att differentiera taxorna och att kunna anpassa sig till marknaden på ett annat sätt. Den stora rationaliseringen är dock ändringar i tågföringen, vilka avspeglar sig i tidtabellen och vilka i mycket stor utsträckning skall verkställas redan den 12 maj i år. Om man inte ser på denna utveckling företagsekonomiskt utan samhällsekonomiskt visar det sig, att det enbart inom kommunikationsdepartemen tets område blir svårigheter med postföringen, vilka minskar SJ:s inkomster och ökar postens utgifter. Vi har vidare att ta hänsyn till att vägarnas större härighet, med 10 tons axeltryck och 16 tons boggietryck som riktmärke, kommer att medföra att SJ utsätts för hårdare konkurrens från lastbilstrafiken. Behovet av ersättningsbyggen av vägar får man också ta hänsyn till; det ingår i 1963 års trafikpolitiska program ait när man lägger ned en järnväg skall man ersätta den med nya landsvägar, och det kostar pengar. Trafiksäkerheten, som vi ägnat speciell uppmärksamhet åt under det senaste budgetåret, är en sak som inte kan uppskattas i pengar, men trafiksäkerheten på det befintliga järnvägsnätet kan förväntas vara betydligt bättre än trafiksäkerheten på överlastade' vägar. I 1963 års beslut sades ifrån, att man skulle trygga en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar till lägsta möjliga kostnad och främja en samhällsekonomiskt riktig uppdelning av trafiken mellan de olika trafikgrenarna. Det är möjligt att man till en del måste ompröva 1963 års beslut. Beslutet har nämligen lett till att det i vissa avseenden blivit fråga om de olika grenarnas företagsekonomiska möjligheter att klara sig, varvid man har mindre sett på samhällsekonomin. Det är en gammal känd sats att summan av olika grenars företagsekonomiska resultat inte är detsamma som det sammanlagda resultatet för hela verksamheten — alltså i detta fall det samhällsekonomiska resultatet. Nu har sålunda nedläggandet av stationer blivit en punkt där man börjar nalkas dessa frågor om samhällsekonomin. Hur påverkas kommunerna? Hur påverkas möjligheterna att betjäna allmänheten genom järnvägarna? Hur påverkas näringslivet? Kan staten med ena handen ge lokaliseringsstöd och med den andra handen förändra tra fiksituationen så, att orten inte passar för den verksamhet som med statligt stöd förlagts dit? Det finns många exempel härvidlag. Ett av de senaste gäller strömstadsregionen. Det är några geografer i Göteborg som har skrivit en avhandling där det heter att man vill skapa en livskraftig tätort genom att dit lokalisera verksamheter, men samtidigt försämrar man de förbindelser till orten som de statliga transportmedlen svarar för. Ett annat exempel kan jag hämta från ett område nära Stockholm. 47 km från Stockhohns central finns en station som dras in den 12 maj. Den ligger i en ort som nu har mellan 2 000 och 4 000 invånare. Enligt regionplaneskissen för stockholmstrakten kan man räkna med att befolkningen under planperioden — alltså det som är kvar av detta sekel — kommer att uppgå till 25 000 personer eller eventuellt så mycket som 75 000 personer. Det kan hända att ett bibehållande av stationen skulle kunna verka i regionplanens anda. Dras stationen däremot in blir det en hög tröskel att stiga över, om det skall ske en så kraftig utbyggnad att invånarantalet blir 25000 å 75000 personer. Jag vill därmed inte ha sagt att det är riktigt att göra en sådan utbyggnad. Utskottet har, som herr Gustafsson i Kårby också framhöll, redovisat den oro som indragningarna av stationer har förorsakat på de olika orterna. Enligt utskottets mening bör det övervägas huruvida inte ersättningen för drift av olönsamma järnvägslinjer bör utsträckas att gälla även sådana olönsamma järnvägsstationer som Kungl. Maj:t efter framställning från berörda kommuner finner böra bibehållas. Utskottet vill vidare att formerna för fattande av beslut i hithörande ärenden skall omprövas och föreslår att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär förslag om hur saken skall ordnas i framtiden. Jag har haft en avvikande mening därvidlag. Jag anser att det är bråttom med dessa frågor. Vi vet alltså redan att man har beslutat att en stor indragning skall göras den 12 maj. Det är kanske inte mycket att göra åt den saken. Jag hoppas att man möjligen kan justera besluten i någon mån. I varje fall måste man, innan man fortsätter denna stora omändring av SJ:s servicenät, finna en form för prövningen som är likvärdig med den som tillämpas när det gäller att nedlägga en järnväg. Dylika former har redovisats av trafikpolitiska delegationen i ett utskottsutlåtande som behandlades vid 1965 års riksdag. Departementschefen har också redogjort för det tillämpade schemat i årets statsverksproposition. Det försiggår ett samråd med berörda länsmyndigheter och kommunala myndigheter, med näringsliv och med representanter för allmänheten som avser att få fram en samhällsekonomisk syn på vad vederbörande nedläggning kan innebära. Jag anser att samma förfaringssätt bör användas när det gäller nedläggande av en serie stationer. Några säger att SJ inte lägger ned tio stationer i rad utan tar en då och då; sedan är det fullbordat efter några år. I några fall har SJ visserligen gjort så, men SJ har en plan för vilka stationer som skall dras in. även om nedläggningen av samtliga stationer på en linje inte sker samma år, anser jag att man skall betrakta det som nedläggande av en serie stationer. Jag har inte kunnat ansluta mig till utskottsmajoritetens utlåtande, eftersom jag tror att vi inte har tid att vänta på en utredning om dessa frågor från Kungl. Maj:t. Utredningsresultatet kanske inte skulle föreligga förrän till nästa års statsverksproposition. Det finns ju en arbetsform när det gäller nedläggning av järnvägar, och jag anser att riksdagen kan besluta att använda den även för indragning av stationer. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Gustafsson i Skellefteå och mig.
Herr talman! Vid den punkt i statsutskottets utlåtande nr 9 som nu är föremål för debatt har vi inom statsutskottets fjärde avdelning haft inte mindre än 32 motioner att behandla. Efter en grundlig genomgång har utskottet kommit fram till ett nästan enhälligt ställningstagande. Det finns endast ett par reservationer. Om en liten stund skall jag återkomma till reservationerna. Det finns två saker som kanske underlättat utskottets ställningstagande. Vid förra årets höstriksdag fördes i kammaren en mycket lång interpellationsdebatt kring statens järnvägar och transportpolitiken. En del av de problem som motionerna har tagit upp berördes redan i den debatten. Vidare hade statsutskottet under hösten att behandla ett motionspar, som inte blev föremål för överläggning här i kammaren men som innehöll vissa uttalanden kring transportpolitiken, vilka kanske inte tillräckligt har uppmärksammats. Jag avser statsutskottets utlåtande nr 195 1967. Jag finner det naturligt att det, med tanke på den omställningsperiod som statens järnvägar och även andra transportföretag befinner sig i efter 1963 års riksdagsbeslut om transportpolitiken, kan råda delade meningar om takten och snabbheten i denna omställning. Jag är också medveten om att förändringarna kan vålla oro och bekymmer bland den berörda personalen i företaget och bland befolkningen. Riksdagen har ändock inte frångått själva målsättningen för den transportpolitik som är beslutad, och ingen har heller yrkat på det. En tillfredsställande transportförsörjning till från samhällsekonomisk synpunkt lägsta kostnader och med vederbörligt beaktande av bla. lokaliseringspolitiska aspekter — det är, som tidigare talare framhållit, vår transportpolitiska målsättning formulerad i korthet. Emellertid har väl inte heller någon menat att vi skall upphäva målsättningen att statens järnvägar skall drivas affärsmässigt och erhålla full täckning för olönsam trafik som det från samhällets och medborgarnas synpunkt är nödvändigt att upprätthålla. Lika litet kan någon förneka att SJ efter företagsoch samhällsekonomiska möjligheter skall tillämpa de tekniska och säkerhetseffektiviserande nyheter som ständigt växer fram. Detta uttalande måste också innebära att åt SJ, om vi kräver mer av det statliga företaget, ges full ekonomisk täckning för ökade utgifter; i detta sammanhang skall jag senare återkomma angående stationerna. I dag belöper sig kollektivbiljetten till 205 miljoner kronor. Växer våra krav jag är den förste att erkänna att så kan bli fallet — måste vi även ta det ekonomiska ansvaret och skaffa fram mer pengar till vårt trafikföretag ur den gemensamma statskassan. I reservationen av herrar Gustafsson i Skellefteå och Tobé föreslås en skrivning, som enligt vad herr Tobé har utvecklat skulle leda till noggrannare behandling när det gäller indragning av järnvägsstationer. Det är inte så oerhört mycket som skiljer minoriteten från majoriteten på denna punkt, men eftersom frågan är ganska viktig ber jag, herr talman, att få läsa in två stycken ur utskottsutlåtandet till protokollet; det kan vara rätt nyttigt för den fortsatta debatten. På sidan 14 i utlåtandet yttrar utskottet bl.a.: »Enligt utskottets mening bör därför övervägas huruvida inte ersättningen för drift av olönsamma järnvägslinjer bör utsträckas att gälla även sådana olönsamma stationer som Kungl. Maj:t efter framställning från berörda kommuner finner böra bibehållas. Bedömningen av uppkommande ersättningsfall synes dock böra ske efter restriktiva grunder. Då indragning av stationer i vissa fall kan föranleda lika betydande svårigheter för berörda bygder som nedläggande av bandelar synes det angeläget att Kungl. Maj:t också prövar formerna för fattande av beslut i hithörande ärenden. I enlighet med det anförda bör åt Kungl. Maj:t uppdragas att närmare överväga härmed sammanhängande frågor samt att för riksdagen framlägga därav föranledda förslag.» Utskottets skrivning innebär alltså en klar uppmaning till Kungl. Maj:t att skyndsamt försöka få detta problem löst. Utskottsmajoritetens förslag kommer enligt min mening därför att ha lika stor effekt som herr Tobés. I den andra reservationen — av herr Ivar Johansson m.fl. — påyrkas en hemställan hos Kungl. Maj:t om utredning och förslag i syfte att samordna arbetet med upprättande av regionala transportförsörjningsplaner. Reservanterna vill ha en utredning. Både 1963 och 1965 års riksdagar har funnit att det inte är nödvändigt att begära sådan utredning. Regeringen har redan medverkat till samordning och utredningsverksamhet av vissa regionala trafikproblem. Med hjälp av länsmyndigheter, kommuner och företag kan staten på ett eller annat sätt medverka i ett sådant arbete. Detta var också meningen, fastän jag kallade det lokal och inte regional trafiksituation, när jag år 19653 väckte en motion i samband med Storstockholmstrafikens ordnande. Riksdagen intog då den ståndpunkten att regeringen har möjlighet att delta i ett sådant här arbete. Eftersom denna möjlighet finns anser jag att man kan ansluta sig till utskottets förslag. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till utskottets hemställan under punkten 4.

Herr talman! Jag har icke avsett annat än att Kungl. Maj:t kan medverka i detta arbete, det är självklart. Vad jag är ute efter är att Kungl. Maj:t borde skaffa sig en bredare förankring genom en särskild arbetsgrupp, i vilken även andra än kanslihusets folk skulle med arbeta. Jag kan mycket väl tänka mig att reservanternas önskemål kunde tillgodoses på så sätt att Kungl. Maj:t ger den utvidgade trafikpolitiska delegationen ett direkt uppdrag att försöka samordna det arbete som pågår på flera håll ute i landet. Jag är rädd för att man annars använder onödigt mycket arbetskraft, som måste samordnas för att nå ett mera enhetligt resultat. Vi måste ha enhetliga regler, om denna verksamhet skall fungera, eftersom det är vi som skall bevilja de pengar som erfordras. Jag vill inte betrakta detta som en regional, kommunal fråga, utan jag vill att frågan skall behandlas så att vi får ett genomtänkt system för den regionala och lokala trafiken. Herr Tobé påstår att man enligt förslaget i reservationen a skulle få snabbare beslut när det gäller propåer om nedläggning av stationer. Med den kännedom jag Har om det byråkratiska system som tillämpas vid nedläggning av järnvägslinjer tror jag ingalunda att herr Tobés förslag skulle medverka till att frågorna kunde lösas snabbare. Jag anser att utskottets förslag — om herr statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet går in för det med stort allvar — innebär ett långt effektivare system.
Herr talman! Först och främst har jag en helt annan uppfattning än herr Gustafsson i Kårby om vad som är byråkratisk ordning; det är ju när tjänstemän sitter på sina tjänsterum och sammanträder eller ringer till varandra för att besluta i olika frågor. Det är alltså nu en byråkratisk ordning när man lägger ned stationer. Den form jag föreslår är en icke byråkratisk form med sammanträden mellan representanter för länsstyrelse, landsting, näringsliv, allmänhet o. s. v. Detta är icke en byråkratisk ordning utan en ordning där tjänstemännen går ut från sina tjänsterum och diskuterar med dem som är berörda av frågan. Herr Johansson i Norrköping nämnde inte den fråga som vi diskuterade i avdelningen och där jag inte fick avdelningen med mig.

Det verkar som om departementschefen inte lagt märke till att det nu inte gäller enskilda stationer. Det är fråga om serier av stationer, det gäller 800, 900 eller kanske ännu flera. Efter vad jag vet har SJ under de senaste åren lagt ned tusentalet stationer. Detta kan inte betraktas som enskilda stationer. Då tycker jag att departementschefen här skulle ha kunnat använda ett annat uttryck. Jag försökte att få utskottet med på denna tankegång. På sätt och vis gick utskottet med på denna genom att skriva att en ändrad ordning vore önskvärd. Utskottet ville däremot inte invända mot departementschefens användning av uttrycket »enskilda stationer». Nu säger departementschefen att en av orsakerna till att det är Kungl. Maj:t som efter undersökningar beslutar om nedläggning av järnvägar, medan SJ vidtar de andra åtgärderna, är att vid järnvägsnedläggning kan det vara fråga om ersättning till SJ för olönsam drift o.s.v. Vid indragning av stationer finns emellertid inte några sådana motiv. Men utskottet har nu föreslagit att SJ kan få ersättning för att inte dra in stationer. Nu frågar jag: Anser inte departementschefen att man skall behandla denna fråga litet allvarligare än som hittills har skett? Det är inte fråga om företagsekonomi för SJ här, utan det är fråga om samhällsekonomi. Redan på kommunikationsdepartementets stat ser man hur indragningarna inverkar på de olika grenarna.
Herr talman! Utskottsmajoriteten säger att Kungl. Maj:t även skall överse formerna för indragningar, herr Tobé. Då har jag en bestämd känsla av att regeringen kommer att undersöka saken i hela dess vidd. Statsrådet kanske i dag inte kan ge något besked, men jag skulle förmoda att kommunikationsdepartementet får fundera över den problematik som uppstått. Jag tror att denna är ganska besvärlig, men jag hoppas att den snabbt skall kunna lösas. Det gäller här också att kunna göra en bedömning av olönsamma järnvägsstationer, och här hoppas jag att man skall kunna komma fram till en riktig bedömning. Herr Gustafsson i Kårby och jag har ju ett förflutet när det gäller dessa frågor. Jag hänvisar ännu en gång till statsutskottets utlåtande nr 6/1965, i vilket det heter: »Det anförda bör enligt utskottets uppfattning givetvis gälla inte bara stockholmsområdet utan även andra regioner där liknande frågeställningar kan komma att aktualiseras. Utskottet förutsätter också att Kungl. Maj:t med uppmärksamhet följer utvecklingen inom andra delar av landet samt, därest så befinnes påkallat, vidtager i anledning härav eventuellt erforderliga åtgärder.» Då måste jag säga att Kungl. Maj:t redan har fullmakt på detta område.

Herr talman! I det föreliggande utlåtandet från statsutskottet behandlas framställningar rörande kommunikationsdepartementets kapitalbudget. Utskottet redovisar här när det gäller SJ att en betydande del av investeringarna går till lokaltrafiken till Stockholm. Söndagen den 12 maj i år — ett viktigt datum såsom herr Tobé redan har nämnt — kommer det första pendeltåget att gå från Södertälje till Märsta. Detta är en ny trafikservice som vi i Storstockholm fäster stora förhoppningar vid. Den andra etappen av pendeltågen beräknas bli klar 1970. När denna är klar är SJ:s andel i den s.k. Hörjeluppgörelsen ställd till trafikanternas förfogande. Utskottet påpekar att enligt denna uppgörelse skall full ersättning av kommunala medel utgå till SJ för driftoch kapitalkostnader. KSL, det kommunalförbund som ansvarar för den kollektiva lokaltrafiken, har tagit SJ:s hela lokaltrafik på entreprenad. Jag vill starkt betona att denna trafik på intet sätt belastar statsutgifterna — det förtjänar att särskilt understrykas. När statsmakterna 1963 antog riktlinjer för den statliga trafikpolitiken var säkerligen de flesta här i kammaren väl medvetna om vilka konsekvenser detta skulle få för SJ. Den omläggning från spårbunden trafik till landsvägstrafik som sker är det svårt att göra mycket åt. Men den förutsätter givetvis att en fullgod ersättningstrafik kan ges trafikanterna, och det är på denna punkt som det brustit. Själv har jag år efter år från denna talarstol framhållit att väganslagen är för snålt tilltagna. Man kan också påtala bristande initiativ av regeringen när det gäller att komma till rätta med svårigheterna. Från mitt eget län kan jag rapportera att SJ har för avsikt att lägga ned ytterligare delar av roslagsbanan. Men vägarna är helt enkelt inte farbara för bussar, och på en lång sträcka vid Lindholmen saknas lämplig väg. Så får det inte vara och så har heller inte statsmakterna avsett. I de fastställda flerårsplanerna finns inget utrymme för att förbättra de aktuella vägarna. Skall man följa statsmakternas beslut torde SJ därför få dröja med nedläggningen. Det pågår en ständig försämring av trafikservicen i glesbygderna. Den har man kunnat förutse i många år. I motionsparet I: 601 av herr Åkerlund och II: 741 av herr Oskarson och mig har vi pekat på möjligheterna att bättre utnyttja taxitrafiken för att råda bot på missförhållandena. Vi föreslår att man i kostnadsbesparande syfte inför möjlighet till statsbidrag för taxibilar i linjetrafik efter exempelvis norskt mönster. I en annan motion, II: 740, har jag föreslagit ett mindre anslag till en försöksverksamhet under kommande budgetår, vilket skulle kunna ske genom en obetydlig reducering av kollektivbiljetten till SJ. I motionen II: 741 har vi också tagit upp vissa problem rörande taxitrafiken i städer och tätorter. Det klagas på att taxi inte alltid lämnar god service åt allmänheten, att det inte finns bilar när det regnar eller i rusningstid när de särskilt behövs. Visst sitter taxibilarna fast i köerna liksom bussar och övriga bilar, och det kan ibland vara svårt att förutse behovet av vagnar. Enligt vår mening är det emellertid framför allt de ålderdomliga och stelbenta regler som omgärdar taxinäringen som ställer till bekymmer. Bland annat har vi en rigorös och eftersläpande metod för taxesättning, som omöjliggör all smidighet. Det finns väl inte någon bransch som har en sådan priskontroll som taxinäringen. Jag skall inte trötta kammaren med att påtala alla regler som finns; låt mig bara påminna om att biltrafiknämnden på sin tid föreslog att man åtminstone skulle ta bort föreskriften i allmänna ordningsstadgan, att fullmäktigeförsamlingar skall yttra sig över taxesättningen. Detta har vid vissa tillfällen fördröjt en nödvändig taxeändring med upp till ett år. Det är inte underligt att servicen under tiden hinner försämras. På många andra punkter skulle för bättringar kunna genomföras. Meningen. var att den s.k. tredje etappen i den statliga trafikpolitiken skulle betyda en liberalisering för taxitrafiken och åkerirörelsen. Denna etapp var planerad att träda i kraft den 1 juli 1968. Av olika skäl som utskottet redovisar blir denna etapp skjuten på en oviss framtid. Med den förmåga som regeringen vid andra tillfällen visat att plocka russinen ur kakan är det förvånande, att man ändå inte lagt fram förslag till vissa partiella reformer. Sålunda skulle enklare regler för taxinäringen och en reformering av yrkestrafikförordningen säkert hälsas med tillfredsställelse i vissa kretsar. Ett nytt förslag till yrkestrafikförordning har varit ute på remiss och utsatts för en viss kritik. Sålunda skulle bl.a. enligt förslaget tillståndsprövningen i framtiden bli enbart formell, medan man från branschen framhåller att en viss lämplighetsprövning torde vara erforderlig. För närvarande är ju tillståndsgivningen inte i reell funktion, och det har haft som följd en överkapacitet som nu i vikande konjunkturer medför problem. Men till branschens nuvarande svårigheter har naturligtvis också de stora höjningarna av bilskatterna medverkat. Med hänsyn till att ett enigt utskott inte har krävt ett genomförande av den tredje etappen har jag inget yrkande.

Herr talman! Följderna av SJ:s trafikpolitik, såsom denna har tagit sig uttryck efter 1963 års riksdagsbeslut, har skapat en omfattande oro ute i landet. Den 17 november i fjol hade kommunikationsministern uppgiften att i denna kammare på en och samma gång besvara inte mindre än sex interpellationer som var inspirerade av denna oro på grund av de av SJ signalerade ytterligare åtgärderna. I dag har riksdagen att ta ställning till statsutskottets utlåtande nr 9, som behandlar inte mindre än 17 motioner vilka gäller SJ:s trafikpolitik. I samtliga politiska partier tycks man numera vara överens om att allt inte är rätt ställt på detta område. I en del av de motioner vi i dag behandlar yrkas att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära en översyn av de irafikpolitiska frågorna, innefattande bl.a. en analys av verkningarna av 1963 års trafikbeslut. I den kommunistiska gruppens motion II:158 hemställs även att Kungl. Maj:t sedan denna översyn gjorts återkommer till riksdagen med förslag i ärendet.

När man läser utskottets utlåtande kan man heller inte frigöra sig från intrycket, att denna kritik ändå haft en viss verkan jag säger en viss verkan. Detta är på sitt sätt hoppingivande. Däremot är inte utskottets utlåtande tillfredsställande. Talesmän för regeringen, dvs. de kommunikationsministrar vi haft sedan 1963, brukar bemöta kritiken mot SJ:s trafikpolitik med att hänvisa till att det ändå var riksdagen som år 1963 beslöt om riktlinjerna för denna statliga trafikpolitik. Men det handlar ändå om hur man tillämpar beslutade riktlinjer. Detta tror jag att det i detta sammanhang är mycket viktigt att komma ihåg. Jag är övertygad om att ifall det sätt, varmed riktlinjerna skulle tillämpas, hade kunnat anges år 1963, så hade riksdagsbeslutet år 1963 fått en helt annan utformning än vad det i verkligheten fick. Från kommunistiskt håll anfördes då starkt kritiska synpunkter mot Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963. Vår position är sålunda något annorlunda än många andra kritikers här i dag. Jag kan, herr talman, citera vår grupps motioner från 1963. Det sades där att vägledande för trafikpolitiken främst måste vara de sociala och näringspolitiska hänsynen till befolkningsområdena i fråga och att väsentliga förändringar i kommunikationer och godsbefordran under alla förhållanden måste anstå till dess att lokaliseringspolitiken för respektive landsdelar fått en mera definitiv utformning. I motionen hette det vidare att den enligt vår mening grundläggande frågan är att samhället måste ta på sig ansvaret för att befolkningen är tillfredsställande försörjd när det gäller transporter och kommunikationer. Så långt motionen. Denna grundsyn har vi fortfarande, och den har underbyggts ännu mer av de senaste årens erfarenheter.

Lönsamhetsundersökningarna har styrts, och önskade resultat har tydligen uppnåtts. Så har järnvägsnedläggningarna accelererat. Jag vill inte okritiskt invända mot varje järnvägsnedläggning, men från denna ståndpunkt till att acceptera vad som skett är det verkligen ett rätt stort steg. Vi har angripit förhållandet att den av SJ förda trafikpolitiken visar en tydlig inriktning att alltmer förskjuta tyngdpunkten till landsvägstransporterna när det gäller både personbefordran och godstransporter. Medan den spårbundna trafiken får alla sina kostnader medtagna i lönsamhetskalkylerna förefaller det som om detta inte är fallet beträffande <:landsvägstrafiken. Men framför allt har vi inte i vårt land ett sådant vägnät och sådan beskaffenhet på våra vägar att en dylik orientering är tillrådlig. även trafiksäkerhetsskäl talar häremot. På samma sätt som kommunikationsministern i sitt interpellationssvar till mig i fjol helt förbigick de frågor som hade med lönsamhetsundersökningarna att göra, som berörde den inbördes konkurrensen mellan statligt ägda företag och frågan om försäljning av statligt ägda företag, förbigår utskottet i sitt uttalande i dag om den kommunistiska motionen dessa frågor. I vår motion hemställer vi om en översyn av de av 1963 års riksdag antagna riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken. är det ändå inte så att de lönsamhetsundersökningar som genomförs missgynnar SJ:s järnvägar och indirekt gynnar landsvägstransporterna? Man vidtar åtgärder vilkas resultat kan användas som motiv för nedläggande av spårbunden trafik. I stor utsträckning överförs godstrafiken från järnvägarna till lastbilar, och bussar sätts in som trafikerar samma linje eller ersätter tåg. Då det gäller kostnader som är förknippade med godsmagasin, stationer och annat är det SJ:s järnvägslinjer som får betala. Biljeitsamordningen är ensidig; bussbiljetterna gäller på tåg men inte omvänt. Trafikanterna köper därför månadsbiljett för buss även om tåg är deras vanligaste transportmedel. Den spårbundna trafikens redovisade lönsamhet måste under sådana förhållanden starkt minska. Sammanfattningsvis kan sägas att SJ:s järnvägslinjer har att konkurrera med tre andra SJ-ägda företag, och inte på samma villkor, utan SJ:s järnvägslinjer måste svara för en hel del av dessa övriga företags kostnader, medan dessa företag lägger beslag på transportinkomster som rätteligen borde tillfalla järnvägslinjerna. I vår motion framför vi meningen att direktiven för SJ:s lönsamhetsundersökningar bör ändras. För varje berörd linje bör undersökningen omfatta samtliga SJ-företag och lönsamhet eftersträvas genom samordning av trafikföretagen. Vid SJ:s egna lönsamhetsundersökningar bör även andra statliga företags transportbehov tagas med i bedömningen. Som exempel kan nämnas att därest SJ:s aviserade pianer förverkligas torde postverket i sin tur behöva anskaffa egna transportmedel. Vi anser att dessa SJ:s dotterföretag inte skall ha möjligheter att uppträda självständigt, vilket resulterat i en osund konkurrens mellan dessa statligt ägda företag. Vi anser oss vara i gott sällskap, då vi numera kan stödja css på Svenska järnvägsmannaförbundet, som anser, att om en styrning inte är möjlig med hänsyn till självständigheten hos de dotterföretag, som SJ äger inom bilbranschen, måste man överväga att helt inlemma dessa företag i SJ. Tillåt mig, herr talman, att anföra några exempel. Under fjolåret vaknade tjänstemän vid SJ hamn och gnuggade sig i ögonen och var mycket förvånade över att finna, att NJA :s transporter till Stockholm, som tidigare hade gått med järnväg, numera transporterades på ASG:s långtradare. Samhällssolidariska som dessa järnvägstjänstemän var, kontaktade de omedelbart ledningen och frågade, hur detta var möjligt, eftersom det ju måste ställa sig mycket dyrare att låta ASG:s långtradare gå från Luleå till Stockholms hamn än att låta tågen, som går spårbundna parallellt med landsvägen, ta detta tunga gods, som tidigare skett. Man fick då den uppgiften från ledningen, att det var ett misstag som var begånget och att det snart skulle rättas till. Men det rättades inte till. Det var tydligen en helt medveten strävan. I det nummer av Signalen, järnvägsmännens tidskrift, som har kommit ut till prenumeranterna i dag, slår man fast, att det råder dubbelmoral i fråga om transporterna och att SJ:s dotterföretag går sina egna vägar, vilket är till men för hela samhället. Det meddelas här att varje vecka rullar mellan 1 700 och 2000 ton järn ut på landsvägarna från Norrbottens järnverk i Luleå. En stor del av detta gods går via landsvägstransporter, trots att det med betydligt större fördel skulle kunnat gå med SJ:s järnväg. är det samhällsekonomiskt riktigt och är det att göra SJ:s järnvägar lönsamma att långtradaren transporterar rör från exempelvis Varberg till Luleå och har med sig tillbaka järn från NJA, allt medan kapaciteten på godståg, som rullar mellan Varberg och Luleå, inte utnyttjas? Att de privata företagen är överförtjusta över ett dylikt arrangemang är självklart. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det beklagligt att dylikt får ske. Men, säger tidskriften Signalen, att SJ:s eget företag ASG utnyttjas på detta sätt är varken naturligt eller beklagligt. Det är någonting ännu värre. Enligt SJ kan kapaciteten vad beträffar godstrafiken söderut från Luleå fördubblas och SJ kan utan svårighet tillgodose hela NJA :s transportbehov. ändå har vi en ordning här i landet, som innebär, att det tillämpas metoder som medverkar till att den spårbundna trafiken inte utnyttjas, vilket är till men för hela folkhushållet. Exemplet jag här nämnt visar hur det ena SJ-företaget parallellkör i konkurrens med ett annat statsägt företag. Konkurrensen mellan dessa statsägda företag har gått så långt, att det kan anses vara minst sagt osunt. Chefen för godsmagasinet i Norrköping meddelar att vederbörande är direkt förbjudna att gå till en ASG-kund och erbjuda honom SJ:s tjänster. De får inte ens gå dit och berätta för honom om vilken service de kan erbjuda. De skall ju konkurrera på lika villkor, och då är det orimligt, att SJ:s transportkonsulenter förbjuds aktiv försäljning. Samme man framhåller, att det finns stora företag med omfattande transporter som han aldrig kommer i kontakt med, eftersom han inte ens kan ringa dem och lämna upplysningar. Ansvarskännande järnvägsmän ser med verklig oro på detta förhållande som ingen kan göra någonting åt — tydligen ingen annan än vår kommunikationsminister. Varför SJ:s olika trafikföretag inte skall utgöra enheter och komplettera varandra är för mig synnerligen svårt att förstå. Det verkar ju närmast som ett försök att tillämpa ett helt orimligt kapitalistiskt konkurrenstillstånd. Ett privatföretag, stort eller litet, skulle aldrig handla på det sätt som det statligt ägda företaget SJ gör. Ett handlande som detta bidrar väsentligt till att inom vårt folk impopularisera det statliga ägandet och statliga företagsformer. Det ger också näring åt talet om att samhället är fullständigt inkompetent att driva egen företagsamhet. Man kan fråga sig hur länge dessa uppenbara missförhållanden skall behöva pågå. Det tycks bli allt värre vad tiden lider. Järnvägen har ändå en egen » vall» som är helt oberoende av annan trafik, varvid ett lok med en eller två man kan medföra samma godsmängd som 25—30 långtradare med kanske 50 man i tjänst kan klara. Därtill är den spårbundna trafiken mycket snabbare än landsvägstrafiken; framför allt gäller detta långa sträckor som exempelvis från Luleå till Stockholm och Varberg. Alltmedan SJ vidtar dessa underliga åtgärder minskar behovet av fast SJ-personal i de lägre graderna. Herr talman! Vi yrkar i vår motion till årets riksdag uppskov med Öövergången till den s.k. tredje etappen, som skulle innebära att lastbilsoch traktortågstrafiken helt befriades från behovsprövning — alltså fritt fram för ohämmad övergång till personoch godstrafik på våra vägar. Utskottet framhåller att varken förslag eller beslut rörande den tredje etap pen föreligger och att det av detta skäl saknar anledning att göra något uttalande. Men riksdagen har likväl fattat beslut år 1963 om övergång till trafikpolitikens tredje etapp fr.o.m. den 1 juli 1968, och detta uttalande återgav utskottet i utlåtandet nr 146 år 1966. Om denna övergång har en rad remissinstanser avgivit yttrande, så nog tyckte vi att det fanns grund att föreslå ett uppskov med denna övergång. även LO har yttrat sig i samma riktning, och vi är således i gott sällskap. Men försäkrar utskottet att det inte finns anledning att uttala sig härom, skall jag inte yrka bifall till vår motion beträffande dess första att-sats, men utskottets talesman kan kanske ändå meddela sin uppfattning i själva sakfrågan. Huvudfrågan är således huruvida det behövs en översyn av de av 1963 års riksdag antagna riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken; två etapper har ju snart gått till ända. Detta skulle innebära en värdering av verkningarna av den förda politiken och de vidtagna åtgärderna och ett fastställande av vilka slutsatser som rimligen borde dras. Det är överraskande att ta del av utskottets redovisning av alla utredningar som pågår: Gotlandstrafikutredningen, kanaltrafikutredningen, utredningen angående modellplanering för transportförsörjning i glesbygderna 0. s. Vv. Dessutom anför utskottet att det »alltjämt är av samma uppfattning och förutsätter således att Kungl. Maj:t även fortsättningsvis kommer att på det centrala planet ta initiativ till och medverka i utredningsarbete av ovan berört slag». Men de specialutredningar som utskottet hänvisar till ger enligt vår mening inte den erforderliga, samlade översynen av riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken som vi anser behövas. Framför allt måste riksdagen efter vederbörlig behandling inom regeringen beredas möjlighet att ta ställning till denna fråga. Herr talman! Med det anförda vill jag

Herr talman! Med anledning av herr Lorentzons resonemang rörande den tredje etappen vill jag erinra om att det inte fanns någon möjlighet för vare sig avdelningen eller utskottet att göra något uttalande i det fallet, eftersom trafikpolitiska delegationen inte hade avgivit sitt betänkande när utskottets utlåtande utformades. Vi kunde ju inte gärna ge något omdöme om betänkandet förrän det var klart.